Herr talman! Vid behandlingen av detta ärende har frågan om eventuell kontroll av handeln med injektionssprutor och kanyler ingående diskuterats. Både från kommittén, från flertalet remissinstanser och även av departementschefen har framhållits faran av den form av missbruk som injiceringen innebär. Förekomsten av narkotikainjicering har alltmer börjat breda ut sig i vårt land. Dels leder denna form av missbruk till en snabbare tillvänjning, dels. föreligger stor fara för svåra följdskador. Doserna uppges bli större om narkotika intages genom injektioner. Kommittén och flertalet remissinstanser har också liksom departementschefen efter att ingående ha vägt fördelar och nackdelar mot varandra kommit fram till att föreslå en kontroll. Nackdelarna har uppgivits bestå däri att det kan bli svårigheter för legitima nyttjare, d.v.s. diabetiker, att det kan bli merarbete på sjukhusen och att det kan uppkomma en illegal hantering av dessa varor. Hur den föreslagna kontrollen bör utformas är departementschefen tveksam om men föreslår att Kungl. Maj:t och socialstyrelsen får utforma föreskrifter därom. Vi motionärer har ansett att det är svårt att genomföra en effektiv kontroll av inköp av injektionssprutor och kanyler, om inte någon form av legitimation krävs vid inhandlandet. Vi har därför föreslagit att vid inköp skall företes recept, läkemedelskort eller rekvisition.

Utskottet har avstyrkt motionen med motiveringen att det är svårt att dra några slutsatser om verkningarna av den reglering, som nu föreslås, och man hänvisar till departementschefens uttalande att denna inte får göras alltför restriktiv. Jag har den uppfattningen att en skärpning av kontrollen genom att receptbelägga inköpen av dessa varor hade varit befogad dels, såsom jag redan nämnt, för att försvåra åtkomligheten av varorna, dels för att underlätta arbetet för dem som skall sköta försäljningen. Jag finner emellertid av utskottets skrivning att utskottet inte är främmande för att åtgärder i den riktning som motionärerna kräver kan bli påkallade, om erfarenheterna talar för detta. Jag tolkar därför utskottets behandling av motionen såsom i någon mån positiv. Jag har inget yrkande.

Herr talman! Några av de anföranden som hållits av ledamöter av denna kammare ger mig anledning till en del kommentarer. Låt mig emellertid först säga att den fråga vi behandlar är av stor betydelse. Den är ett allvarligt och svårt spörsmål. Jag är också angelägen om att understryka att vi inte får slå oss till ro med de åtgärder, som vi nu står redo att genomföra. Kampen mot narkotikamissbruket måste ständigt föras vidare allteftersom våra kunskaper och erfarenheter vidgas på detta område. Det är min förhoppning att bl.a. narkomanvårdskommitténs tredje betänkande skall ge underlag för ytterligare insatser. Detta betänkande kan väntas någon gång i början av nästa år. Även andra möjligheter att öka våra kunskaper om narkotikaproblemen kommer att tillvaratas. Som jag ofta haft anledning betona är narkotikafrågan ett stort internationellt problem. Effektiva åtgärder mot missbruket kräver därför ett vidgat internationellt samarbete. Ett omfattande sådant samarbete förekommer redan inom Världshälsoorganisationen och i FN:s narkotikakommission. 1961 års allmänna narkotikakonvention omfattar emellertid inte alla ämnen som missbrukas i bl.a. vårt land. Den omfattar sålunda inte de här i dag diskuterade centralstimulerande, hallucinationsframkallande, lugnande och sömngivande medlen. Från svensk sida har upprepade framstötar gjorts för att få dessa medel under internationell kontroll. Senast vid Narkotikakommissionens 22:a sammanträde, som hölls i Genéve i januari detta år, framställde de svenska representanterna enligt givna direktiv krav på att åtgärder snarast möjligt skulle vidtagas för att få vissa centralstimulerande medel under internationell kontroll genom tillämpning av artikel 3 i 1961 års allmänna narkotikakonvention. De svenska förslagen möttes med förståelse från flera håll, men något beslut fattades inte. Frågan skall tas upp på nytt vid nästa sammanträde med kommissionen. Det finns ingen anledning dölja att det rör sig om frågor som är komplicerade och som även berör starka ekonomiska intressen. Vi avser emellertid att fortsätta våra aktioner på det internationella planet. Vi gör det i medvetande om att vi bakom oss har en växande internationell opinion — att tiden nu är mogen att få till stånd en internationell kontroll, avseende även de centralstimulerande, hallucinationsframkallande, lugnande och sömngivande medlen. Fru Heurlin var inne på frågan om möjligheterna att ingripa i de s.k. knarkarkvartarna. Låt mig därför, herr talman, säga några ord om de processuella tvångsmedlen. Man har bl.a. efterlyst större möjligheter för polisen att bereda sig tillträde till knarkarkvartarna och ta med personer som befinner sig där för identifiering och registrering. Narkomanvårdskommittén har emellertid kommit till den uppfattningen, att bestämmelserna om processuella tvångsmedel redan är fullt tillfredsställande när det gäller att bekämpa den illegala narkotikahanteringen. Under remissbehandlingen har ingenting framkommit som motsäger denna uppfattning. Rättegångsbalkens bestämmelser om husrannsakan ger, enligt vad jag inhämtat från såväl polissom åklagarhåll, tillräckliga möjligheter till ingripanden under förutsättning att bestämmelserna utnyttjas effektivt. Jag har också inhämtat att såväl riksåklagaren som rikspolisstyrelsen är beredda att verka för att bestämmelserna utnyttjas effektivt i den mån så inte redan skulle vara fallet. I detta sammanhang vill jag erinra fru Heurlin om den allmänna skyldighet som enligt 93 § barnavårdslagen föreligger för myndigheter, vilkas verksamhet berör barnavården, att ofördröjligen till barnavårdsnämnden anmäla sådant som de i sin verksamhet erhållit kännedom om och som bör föranleda ingripande av nämnden. Denna skyldighet gäller även för polisen. Barnavårdsnämnderna har därför möjlighet att genom polisen få meddelande om de barn och ungdomar som påträffas i narkotikasammanhang. Även frågan om särskild kriminalisering av handlingar som består i upplåtande av lokal för narkotikamissbruk har aktualiserats. I förslaget till narkotikastrafflag har införts en uttrycklig bestämmelse om straff för medverkan till vissa narkotikabrott, nämligen till sådana brott som avser tillverkning, saluhållande eller överlåtelse. I propositionen har jag framhållit att detta medför möjligheter att ingripa mot personer som driver s.k. knarkarkvartar. Jag hyser den uppfattningen att den föreslagna regeln i tillräcklig utsträckning gör det möjligt att straffa sådana personer. Herr talman! Debatten har pågått ganska länge, tiden är långt framskriden och jag skall endast göra några tillägg. Det har bl.a. uttalats önskemål om ett totalförbud mot centralstimulerande medel. När det gäller den frågan har utskottet framhållit att ett förbud kan ges den utformningen att de medel som bör omfattas av detsamma inregistreras som farmacevtiska specialister enligt läkemedelsförordningen. = Socialstyrelsen följer utvecklingen på detta område med skärpt uppmärksamhet. Låt mig tillägga att det också kan bli aktuellt att skärpa kontrollen .beträffande ytterligare ämnen, Man torde kunna räkna med att en stor del av dessa medel kommer att försvinna ur marknaden under året. Herr talman! Det skulle självfallet finnas anledning för mig att ta upp ytterligare en rad frågor, som har berörts i debatten. Jag skall dock inte trötta kammarens ledamöter med några längre kommentarer. Jag vill emellertid gärna säga till fru Holmqvist att det naturligtvis är ytterst angeläget att ett gott samarbete etableras såväl med den öppna och slutna psykiatriska vården som med ungdomsvårdsskolorna. Jag vill understryka detta och jag skall naturligtvis, såvitt på mig ankommer, medverka härtill. Herr talman! Upplysningsfrågorna är viktiga i detta sammanhang. Det torde i dag stå klart att vissa inslag i den i och för sig angelägna upplysningsverksamhet som hittills bedrivits varit av tveksamt värde. I vissa fall torde informationen ha lett till ett resultat som motverkat det syfte jag föreställer mig att man haft. Det är angeläget att diskussionen om vårt narkotikaproblem nu och i fortsättningen förs under mer genomtänkta former, Låt mig gärna tilllägga att ett stort ansvar läggs på massmedia, inte minst på TV. Den information som lämnas bör inte öka allmän hetens — och särskilt ungdomens — intresse för att bruka narkotika. Narkomanvårdskommitténs nästa betänkande kommer bl.a. att beröra de viktiga upplysningsfrågorna. Det blir närmast fråga om att söka åstadkomma en samordnad rådgivningsoch upplysningsverksamhet.

Låt mig än en gång understryka att detta är en stor, viktig, allvarlig fråga. Allt som kan göras i förebyggande syfte är angeläget. Hem och skola måste finna riktiga former för en fruktbar samverkan, ungdomsorganisationerna har här en angelägen uppgift, ett viktigt verksamhetsfält. Information och upplysning är viktiga, jag har understrukit det tidigare, men informationen måste utformas så att den inte motverkar sitt syfte. De medicinska och sociala vårdåtgärderna måste också få en hög prioritet. Till detta bör helt naturligt fogas de viktiga insatserna på tull-, polisoch lagstiftningssidan. Låt mig även upprepa vad jag inledningsvis sade: Narkotikafrågan är också ett stort internationellt problem. Det är till sist genom en samverkan över hela världen som vi kan vinna bestående resultat. Herr talman! Jag vill med tillfredsställelse notera den enighet som föreligger i det utskottsutlåtande som vi här diskuterar. Det är en god grund att arbeta vidare på.
Herr talman! Först vill jag bestämt säga ifrån, att jag vet att socialministern har lagt ned ett mycket stort och förtjänstfullt arbete på att försöka lösa detta problem, så långt det nu går att lösa det. Därom råder inget tvivel, och detta är vi naturligtvis alla synnerligen tacksamma för. Men likväl kvarstår en del frågetecken. Om bestämmelserna om tvångsmedel är tillräckliga när det gäller den illegala narkotikahanteringen — däri inbegripes också olaga innehav av narkotika — och om polisresurserna är tillräckliga, varför är då situationen sådan som den faktiskt är — skrämmande? Fråga de föräldrar, vilkas ungdomar håller till i dessa knarkarkvartar, om de anser att tvångsmedlen är tillräckli

Herr talman! Jag vill endast till socialministern uttala min tillfredsställelse över statsrådets uttalande med anledning av min fråga.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig, om jag vill medverka till att åtgärder vidtages i syfte att så långt möjligt undvika skatteeftersläpning för artister. Jag vill medge att vissa svårigheter med skatten kan uppkomma för artister. Om uppgiftseller inbetalningsskyldigheter inte fullgörs kan eftersläpningar lätt inträffa. Nuvarande ordning har vid några tillfällen visat sig otillfredsställande,. Jag har min uppmärksamhet riktad på problemet och kommer att överväga lämpliga åtgärder.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för finansdepartementet för svaret på min enkla fråga. Anledningen till att jag framställde frågan var att det då och då har förekommit uppgifter i pressen om att kända artister häftar i skuld för skatter med belopp som de svårligen kan inbetala. Det är helt naturligt att den vanlige skattebetalaren frågar sig hur det kan vara möjligt att en person ådrar sig så stor skatteskuld som cirka 360 000 kronor, vilket förekom i ett fall som relaterades i pressen beträffande en känd artist. För en vanlig löntagare verkställes ju skatteavdrag på inkomsten omedelbart. Följaktligen kan det för honom normalt inte bli fråga om någon skatteskuld, i varje fall inte på några större belopp, när debetsedeln utfärdas. Nog borde det vara möjligt att göra avdrag för artisternas skatter lika effektivt som för andra medborgare. Jag skall dock villigt erkänna att vissa svårigheter kan uppstå. Är det omöjligt att ta ut källskatt samtidigt som gaget utbetalas? Oavsett om anställningsförhållande föreligger eller inte borde källskatt efter en viss schablonregel avdragas från ersättning till artister och det tillkomma vederbörande arrangör att redovisa skattebeloppet. Av det svar jag fått framgår att finansministern har sin uppmärksamhet riktad på problemet, och finansministern säger: »Nuvarande ordning har vid några tillfällen visat sig otillfredsställande. Jag har min uppmärksamhet riktad på problemet och kommer. att överväga lämpliga åtgärder.» I förvissning om att så kommer att ske ber jag än en gång att få tacka för svaret.
Herr talman!

Fabriksverket vill avvakta besked av 1966 års verkstadsutredning, som utreder underhållsbehoven på sikt. Jag kan därför i dag inte lämna något definitivt svar på herr Jönssons fråga.
Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret. Jag kan dock inte säga att jag är särskilt glad och till freds med det. Det är ju egentligen inget besked alls. Anledningen till att jag framställde min fråga var den debatt som förekom här i riksdagen den 29 maj 1963, då jag ställde en del frågor till statsrådet. Då sade statsrådet som svar på yrkandet att Östersund borde komma i första rummet följande: »Däremot kommer vi genom det beslut som riksdagen skall fatta om en stund att utvidga en verkstad som redan finns i Östersund. Dess arbetsstyrka kommer under den allra närmaste tiden att utökas med 70 plus 50 man, vilket anges i propositionen. Under 1960-talet kommer arbetsstyrkan att ökas med ytterligare cirka 100 man.

Men det verkar faktiskt som om läget nu är oklarare än det var 1963, och det måste jag beklaga, särskilt ur min egen länsdels synpunkt. Vi är ju i stort behov av lokalisering och arbetstillfällen.
Herr talman! Som alla vet har de beräkningar som låg till grund för tidigare riksdagsbeslut om teleunderhåll visat sig vara oriktiga så till vida, att behovet inte har vuxit så snabbt som utredningarna utgick från. Därför har det skett en försening i utbyggnaden på alla håll i landet i förhållande till vad som förutsattes. Men frågan om lokalisering av en underhållsverkstad till Norrland är fortfarande aktuell. Det finns pengar för ändamålet. Frågan behöver inte komma tillbaka till riksdagen. Vad det gäller är de avtal som försvarets fabriksverk skall sluta med AB Teleunderhåll och med förvaltningarna. Jag har i går och i dag försökt få reda på tidsplanen härför. Det enda jag kan svara är emellertid att frågan fortfarande är aktuell och att det riksdagsbeslut som en gång fattats också kommer att förverkligas.
Herr talman! Jag avvaktade försvarsutredningens slutförande innan jag ställde frågan, ty jag förstod att det blivit en del fördröjningar. Jag har ju hört statsrådet redogöra för den saken under tidigare debatter om reparation av telemateriel. Jag bedömde saken så, att när man nu gjort upp ett försvarsprogram för den närmaste fyraårsperioden, skulle man också kunna förutse vilket behov av telematerielreparationer som skulle uppkomma. Jag tolkar statsrådets senaste inlägg på det sättet, att beslutet om att Östersund skall bli lokaliseringsort för en blivande televerkstad står fast. Men tidpunkten är oklar, och jag utgår mot denna bakgrund från att verkstaden kommer till stånd så snart behovet av reparationer ökat.

Jag är inte beredd att vidta åtgärder för att på angivet sätt allmänt vidga rätten till ersättningar för värnpliktiga som begagnat egen bil vid inställelse till militärtjänstgöring. Den nu väckta frågan liksom övriga frågor rörande de värnpliktigas förmåner är föremål för prövning. Jag finner det inte uteslutet att andra förmånsförbättringar kommer att framstå som mer angelägna än den nu berörda.
Herr talman! Jag vill tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Det problem som jag har tagit upp skall ses mot bakgrunden av den omfattande utflyttningen från norrlands länen, inte minst från Jämtland. Många människor i dessa län är för att erhålla sysselsättning nödsakade att tillfälligt eller mera stadigvarande flytta till södra Sverige. Familjen bor ofta kvar på hemorten. I militärt hänseende sker dock i flertalet fall ingen förändring, utan vederbörande skall fullgöra repetitionsövningar vid sitt gamla förband, t.ex. i Östersund. Den värnpliktige, som skall inställa sig till repetitionstjänstgöring, erhåller fri resa med allmänna kommunikationsmedel. Han kan dock inte erhålla resekostnadsersättning, om han färdas med egen bil. Sådan möjlighet fanns tidigare. För många värnpliktiga — speciellt för dem som tillfälligt arbetar utanför sitt inskrivningsområde — är det till betydande nackdel att de inte har rätt till resekostnadsersättning. Särskilt med hänsyn till de i stora delar av landet alltmer försämrade allmänna kommunikationerna är det av stort värde för dessa människor att kunna använda den egna bilen. Även andra praktiska problem — som för den utomstående kan synas små — hänger samman med denna fråga. Den som exempelvis är tillfälligt sysselsatt vid ett bygge i stockholmstrakten och för sitt arbetes skull är beroende av bil, måste lämna den utan tillsyn under den tid repetitionstjänstgöringen pågår. Parkeringsbestämmelser och andra faktorer gör att många enskilda upplever detta som ett problem. Enligt min mening skulle det sålunda vara av stort värde för den enskilde, om han kunde få resekostnadsersättning vid inställelse till militärtjänstgöring. Ersättningen bör utgå med en summa, som motsvarar vad det skulle kosta för honom att anlita allmänna kommunikationsmedel. De nuvarande bestämmelserna ter sig inte helt rättvisa, om man beaktar att reservbefäl i dag har möjlighet att erhålla resekostpå hanfågel. Vi har också viltvårdssyn Jag vill uttrycka en förhoppning om att försvarsministern vid den angivna prövningen av de värnpliktigas förmåner vill beakta även de nu framförda synpunkterna.

Herr talman! Herr Hedin har frågat, om jag överväger att tillmötesgå önskemålen om några dagars begränsad vårjakt på sjöfågel på ostkusten. Kungl. Maj:t har i föregående veckas konselj avslagit ansökningar om sådan vårjakt. Mitt svar på frågan är således nej.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
Det föreligger emellertid också verkligt starka skäl för en begränsad vårjakt, vilket jordbruksministern säkerligen känner till. Vi har de beskattningsmässiga skälen. Ejderhannarna ger sig i väg söderut redan på våren och försommaren, varför det har blivit ett betydande överskott punkter. Utan tvivel skulle en vårjakt medföra ett större intresse för viltvård i skärgården. Vi har därtill biologiska skäl, som kanske inte tidigare anförts. Under senare år har av allt fler biologer konstaterats angrepp av parasiter — hakmask — på ejderstammen, och många av dem — bl.a. viltkonsulenten Karl Borg — menar att det borde finnas anledning att införa vårjakt för att komma till rätta med just detta problem. Samma uppfattning har professor Obel, som efter att ha undersökt en ejder skriver till den som skickat in den, att det är bättre om man kan decimera stammen med en måttlig jakt än att ungarna skall dö av tarmparasiter. En majoritet av riskdagsmän har även uttalat sig för en begränsad vårjakt, sedan tredje lagutskottet utarbetat förslag härom i anledning av en motion. Slutligen, herr talman, är detta utan tvivel en trivselfråga för skärgårdsborna. Det är därför de är så utomordentligt intresserade av att få denna fråga löst. Jag hoppas trots det negativa svaret i dag att den senare skall kunna få en bättre lösning.
Herr talman! Jag har självfallet inte anledning att diskutera ett enskilt konseljärende eftersom det inte hör till debatten i kammaren. Jag vill bara erinra herr Hedin om att vi diskuterat denna fråga många gånger tidigare. Så sent som i förra månaden antog Nordiska rådet en rekommendation om skydd för djurlivet som bl.a. innebär att fåglar skall skyddas under häckningstiden. Det fanns inte någon delegat som gick emot den rekommendationen. Nog skulle det varit märkligt, om vi varit beredda att kanske bara någon vecka senare besluta i annan riktning.

Herr talman! Den jakt som det är frå ga om nu är jakt före häckningen, när fåglarna just anlänt till vårt land. Vi har blivit anslutna till en internationell konvention om fågelskydd, men jordbruksministern vet att det finns ett undantag i artikel 6 som ger möjlighet till begränsad jakt för skärgårdsborna. Jag tycker att det är ett svenskt intresse att tillvarata de möjligheter som skapats — under medverkan för övrigt av den svenske delegaten professor Hörstadius.

Herr talman! Herr Wennerfors har frågat, om jag vill medverka till att konstruktionen av SJ:s tågtoaletter förbättras så att förorening intill banvallarna begränsas eller upphör. Herr Wennerfors” fråga berör ett hygieniskt problem, som kan lösas på elektrisk eller kemisk väg. Under de senaste månaderna har en ny typ av kemiska toaletter installerats på snabbtåg i USA. Några sådana toaletter har redan monterats in i långfärdsbussar i Sverige av SJ:s dotterbolag GDG. Erfarenheterna är hittills goda och SJ hoppas att under år 1968 kunna på prov bygga in ett antal sådana toaletter i järnvägsvagnar. Kostnaderna för ett system med kemiska toaletter och uppsamlingstankar på stationerna blir dock avsevärda. Frågan om systemets genomförande får prövas sedan de försök jag redovisat har genomförts.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det positiva svaret. Jag kan naturligtvis inte utkräva något ansvar av vår nuvarande kommunikationsminister — ansvaret vilar på oss alla för att ingenting tidigare gjorts. För hundra år sedan, när det första tåget tuffade ut från Stockholms central mot Malmö på södra stambanan, tänkte man inte mycket på detta problem, och det kan vi ha förståelse för. Men i dag finns det skäl att se annorlunda på det. Särskilt i förorterna kring Stockholm har man börjat observera det allt mer. Folkhumorn i Sollentuna talar om att det går ett snitslat spår till Stockholms central. Varje dygn passeras Turebergs station i Sollentuna av 100 persontåg, varav 58 fjärrgående. Huddinge station passeras varje dygn av 150 persontåg, av vilka hälften är fjärrgående. Antalet tåg som passerar under ett år och tio år är då lätt att räkna ut och det belyser ytterligare problemets art och omfattning. Någon kanske har observerat att hälsovårdsnämnden i Hässleholm anmärkt på förhållandena och sagt att man efter slakt hittat dynt i kreatur som betat i närheten av järnvägen. Detta kan, påpekar hälsovårdsnämnden, förorsaka bandmask hos människan. Problemet börjar sålunda verkligen ta proportiorer. Svaret är dock positivt, och det återstår bara att uttala en förhoppning om att det som nu förestår verkligen skall göras skyndsamt, ty vi måste få slut på detta snusk.

Herr talman! Fru Nettelbrandt har frågat mig, om jag ämnar vidta några särskilda åtgärder för att minska de faror för trafiksäkerheten som den starkt ökande trafiken på allmänna vägar med s.k. dumpertraktorer och baklastare innebär. Redan för ett år sedan tillkallades en utredning för översyn bl.a. av reglerna om motorredskap. En väsentlig anledning till utredningen var just att en rad nya typer av sådana fordon med utökade användningsområden kommit till sedan bestämmelserna infördes och att denna utveckling innebär allvarliga trafiksäkerhetsrisker. Utredningen <behandlar frågan om revision av kraven på fordonens beskaffenhet men prövar också frågorna om registrering, besiktning, körkort och försäkring. Vissa närliggande frågor när det gäller traktorerna behandlas också. Utredningsmannen siktar till att om möjligt bli klar under första halvåret 1969. En viktig fråga i sammanhanget är skattefrågan. Man bör utgå ifrån att i den mån de fordon det här gäller används under likartade förhållanden som lastbilar kommer det att bli aktuellt med beskattning. Bilskatteutredningen undersöker för närvarande närmare denna fråga. Jag har inhämtat att utredningen överväger att under innevarande år lägga fram ett delbetänkande som bl.a. rör detta problem.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet för svaret på min fråga. Såsom det uttalas i direktiven för den utredning statsrådet åberopar, finns det en rad nya typer av dessa fordon, och utvecklingen på området går tydligen oerhört snabbt. Deras antal ökar och det uppstår en varierad flora av sådana. Vad som är beklagligt är att trafiksäkerhetskraven på dessa motorredskap och traktorer av olika slag, som får framföras i normala trafiksituationer, inte alls är lika höga som på sådana fordon vilka i sig själva är betydligt säkrare. För att man skall få framföra t.ex. dumpertraktorer fordras endast körkort för traktor, alltså ett körkort som ställer betydligt mindre krav på föraren än vad ett körkort för personbil gör. Ändå är väl det förra fordonet i sig självt osäkrare än en vanlig personbil. För att framföra motorredskapen krävs inget körkort alls, utan vem som helst kan ge sig ut på vägarna i en normal trafiksituation med denna typ av fordon. Det finns inte heller för dessa fordon någon form av försäkringsplikt. Trafikförsäkringen för de vanliga fordonen skall ju utgöra ett skydd för medtrafikanterna, men för de typer av fordon och arbetsredskap, som är särskilt farliga i trafiken, har man alltså inte några försäkringsbestämmelser som ger medtrafikanterna ett skydd. Det har lämnats en hel del uppgifter i pressen och på andra håll om dumpertraktorerna, och jag tycker att det vore av intresse att få dessa uppgifter verifierade. Kan det verkligen, herr statsråd, vara så, att ett åttatonsekipage av detta slag har bromsar, som inte är effektivare än bromsarna på ett fordon på 600—800 kg? Om denna uppgift inte skulle vara riktig, vill jag fråga var gränserna i så fall går. Hur mycket väger alltså en personbil med samma bromseffekt som för ett åttatonsekipage av detta slag? Jag förmodar att trafiksäkerhetsverket — vi har ju glädjande nog fått ett sådant — kontinuerligt följer utvecklingen på detta område. Herr talman! Jag ber med det anförda att än en gång få tacka för svaret och hoppas, att statsrådet vill kommentera de uppgifter jag nämnt.
Herr talman! Det är just de skäl fru Nettelbrandt här räknat upp som föranlett tillsättandet av en utredning. Och i den utredningens direktiv står det att utredningen bör ske skyndsamt, så att vi kan komma fram till sådana bestämmelser som vi vill kunna tillämpa på detta område. Fru Nettelbrandt frågar, om de uppgifter som lämnats i pressen rörande den bristande utrustningen, t.ex. då det gäller bromssystemet för ifrågavarande fordon, kan verifieras. På det vill jag svara att fordonen är typbesiktigade enligt de säkerhetsbestämmelser som gäller, och jag kan därför inte verifiera uppgifterna i pressen. Jag är ganska övertygad om att en del av de uppgifterna är överdrivna, eftersom vi har en obligatorisk typbesiktning. Jag vill tillägga att jag är precis lika intresserad som fru Nettelbrandt av att utredningen presenterar sina resultat så snabbt som möjligt, så att vi sedan kan införa de bestämmelser som vi är medvetna om behövs på detta område.
Herr talman! Ja, fordonen är typbesiktigade, men statsrådet och jag är ju ense om att de bestämmelser som gäller i det fallet är otillfredsställande. Det var ju också det som var anledningen till att utredningen tillsattes — vilket är mycket glädjande. Men under tiden som utredningen arbetar skulle det vara av stort intresse att veta om de faktiska förhållandena verkligen är sådana som uppgivits. Det tycker jag är av mycket större intresse än det förhållandet, att fordonen har godkänts i en typbesiktning där kraven inte är större än vad nuvarande bestämmelser anger. Det är utomordentligt bra att en utredning har tillsatts, och jag gläder mig över att arbetet i utredningen skall ske med skyndsamhet, vilket statsrådet här har betonat. Men statsrådet säger ju att utredningen inte kan vara klar med sitt arbete förrän någon gång på våren 1969, och enligt min mening är det mycket otillfredsställande att de fordon det här gäller skall få köra i normal trafik ända till dess. Jag anser att det krävs provisoriska och snabba åtgärder. Utredningen har redan arbetat i drygt ett år, och vi kan inte vänta mer än ett år till — och under alla förhållanden inte till dess allvarliga olyckor inträffar — innan något göres. Sedan vill jag tillägga att eftersom ingen skatt utgår på vare sig motorredskap eller traktorer påverkas utvecklingen naturligt nog i den riktningen att denna typ av fordon ökar på övriga fordons bekostnad.
Herr talman! Beskattningsfrågan har jag tidigare berört, och jag har även sagt att i den mån som dessa fordon kommer att fullgöra samma uppgifter som lastbilarna kan man förutsätta att skatt kommer att införas. Det kan vi utgå ifrån. Vidare vill jag säga att det i vägtrafikförordningen — som jag inte här kan läsa upp i dess helhet — finns föreskrifter om hur traktorer och motorredskap skall vara utrustade när det gäller styrinrättning, bromsanordningar o.s.v. Man har därför all anledning utgå från att det efter den typbesiktning som skett inte föreligger några sådana risker som man i pressen förknippat med de fordon det här gäller. även vid den normala kontroll som förekommer finns det möjligheter att vid besiktning se till att förhållandena inte är så dåliga som fru Nettelbrandt tycks vilja göra gällande.

Herr talman! Även fru Nettelbrandt får väl ändå acceptera, att innan vi definitivt kan nå en lösning av frågor, som vi i och för sig kan vara mindre tillfredsställda med, så måste vi avvakta förslagen från tillsatta utredningar. Problemen härvidlag är inte alltid så enkla — det gäller många olika typer av motorredskap. Vi kan ju inte bara konstruera förslag i tomma luften, utan vi måste ha underlag av teknisk och annan art för bestämmelserna.

Herr talman! Herr Adolfsson har frågat, om jag är beredd medverka till att orienteringsämnet biologi på grundskolans högstadium icke blir föremål för reducerat timantal, vilket skulle leda till att en förbättrad fostran i omgivningshygien och förebyggande hälsovård försvårades. Remissbehandlingen av skolöverstyrelsens förslag angående översyn av läroplan för grundskolan har i det närmaste avslutats. Beredningen av ärendet pågår inom utbildningsdepartementet. Jag är därför inte nu beredd att re dovisa något ställningstagande till den ställda frågan.

Herr talman! Herr Källstad har frågat chefen för = utbildningsdepartementet när han avser att lägga fram proposition med anledning av forskarutredningens betänkande. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Remissbehandlingen av 1963 års forskarutrednings betänkande har nyligen avslutats. Det sista yttrandet inkom i mitten av januari i år. Beredning av ärendet pågår inom utbildningsdepartementet. Jag är därför inte beredd att för närvarande uttala mig om när en proposition kommer att kunna läggas fram.
Herr talman! Jag vill tacka för det svar som statsrådet Moberg har givit mig. I det besked som vi fick från statsrådsberedningen den 10 januari i år angavs emellertid att en proposition, gällande forskarutbildning och forskarkarriär, var avsedd att föreläggas 1968 års riksdag under vårsessionen, och tidpunkten för propositionens avlämnande angavs till den 15 maj. Det är därför litet förvånande att statsrådet Moberg nu säger att han för närvarande inte alls kan uttala sig om tidpunkten. Det har ju sluppit ut att man inom departementet hyst en viss tvekan huruvida det kunde bli någon proposition i denna fråga — detta med anledning av att remissvaren varit så disparata och gått i så olika riktningar. Jag har faktiskt studerat en del av remissvaren, närmare bestämt de som avgivits av Sveriges förenade studentkårer, Svenska stadsförbundet, Sveriges industriförbund, Svenska arbetsgivareföreningen, universitetskanslersämbetet och SACO. Från dessa håll redovisas både positiva och negativa synpunkter på ifrågavarande utredning. Sveriges förenade studentkårer anser att arbetet bort samordnas med arbetet inom UKAS, d. v. s. arbetsgruppen för fasta studiegångar. Man har vidare uppfattat det som anmärkningsvärt att inte socionomexamen upptagits bland lämpliga basexamina för forskarutbildningen. Vidare görs invändningar mot att utbildningen när det gäller assistenter och amanuenser på doktorsnivå bara skulle omfatta en studietid på fem år vid deltidsstudier och fyra år vid heltidsstudier. Enligt min uppfattning skall man i denna fråga ta hänsyn till remissinstanserna — det är ju därför de är till — och bland dessa i detta fall inte minst till akademikerorganisationerna. Jag förutsätter att statsrådet Mobergs yttrande innebär att man verkligen ägnar sig åt en särskild departementsberedning av denna fråga. Om inte propositionen kommer till den 15 maj, kan ske vi ändå kan hoppas att det blir en proposition under riksdagsåret. är det tänkbart?
Herr talman! Jag förstår inte varför herr Källstad är förvånad över mitt svar, eftersom han själv konstaterar att vi, sedan vi till riksdagen anmälde propositionslistan, vari mycket riktigt den 15 maj anges, har fått in remisssvaren, vilka visat sig vara mycket delade i sina uppfattningar. Det är ganska självklart att vi i beredningarna måste ta hänsyn till detta och att jag i denna situation måste hysa en viss tvekan om vid vilken tidpunkt propositionen kan lämnas.

Herr talman! Herr Larsson i Norderön har frågat om jag vill uttala mig för en prioritering av lokaliseringspolitiska framför rörlighetsstimulerande insatser och om jag är beredd att, i avvaktan på utredningsarbetet angående glesbygdsproblemen, vidta ytterligare sysselsättningsfrämjande åtgärder i områden med brist på arbetstillfällen och iaktta återhållsamhet i fråga om de rörlighetsstimulerande åtgärderna. Den av herr Larsson i interpellationen berörda frågan har under de senaste åren vid flera tillfällen behandlats av riksdagen. I 1964 års proposition om riktlinjer för lokaliseringspolitiken framhöll jag bl.a. att om den ekonomiska tillväxttakten skall kunna vidmakthållas och om möjligt ökas, måste arbetsmarknadspolitiken = tilldelas en central roll. Liksom hittills måste ansträngningarna inriktas på att använda våra begränsade resurser av arbetskraft så rationellt som möjligt. För att realisera detta mål får den rörlighetsfrämjande arbetsmarknadspolitiken stor betydelse även i fortsättningen. Den måste byggas ut till ett allt smidigare instrument, som kan underlätta den enskildes anpassning till den snabba strukturomvandlingen. Bankoutskottet framhöll i sitt utlåtande, vilket godtogs av riksdagen, att det uppfattade arbetsmarknadspolitik och lokaliseringspolitik som alternativ, vilka båda bör begagnas i syfte att så fullständigt som möjligt utnyttja den arbetskraft som står till buds. Att starka skäl även av annan art talar för en aktiv lokaliseringspolitik i sysselsättningssvaga områden fick enligt bankoutskottet inte tas till intäkt för att låta rörlighetsstimulans komma i fråga endast i den mån lokaliseringspolitiska åtgärder på en avfolkningsort inte bedömes vara ekonomiskt möjliga. I 1966 års proposition om riktlinjer för arbetsmarknadspolitiken framhöll jag att en viktig uppgift inom strukturpolitiken tillkommer också de lokaliseringspolitiska åtgärderna. Företagen måste emellertid vara lokaliserade till orter med goda företagsekonomiska betingelser. För att lämplig arbetskraft i tillräcklig utsträckning skall kunna erhållas i dessa orter måste rekryteringen många gånger sträckas ut över ett stort område. Skall den tillgängliga arbetskraften inom detta område kunna mobiliseras är det nödvändigt att underlätta arbetskraftens flyttning genom ekonomiska bidrag. Bidragen kan dock inte begränsas till dem som flyt tar inom eller till regionen. Samma bidrag måste erbjudas dem som föredrar att flytta från regionen. Dessa uttalanden godkändes av riksdagen. Enligt min mening bör de riktlinjer som statsmakterna sålunda dragit upp alltjämt vara vägledande för arbetsmarknadsoch lokaliseringspolitiken. Vad gäller arbetet inom den s.k. glesbygdsgruppen i Kungl. Maj:ts kansli vill jag framhålla, att detta huvudsakligen syftar till åtgärder som kan trygga glesbygdsbefolkningens behov av service. Gruppen har dock även tagit initiativ till vissa sysselsättningsfrämjande åtgärder i glesbygden. Förslaget har underställts riksdagen i årets statsverksproposition, elfte huvudtiteln. Jag vill vidare erinra om att den utredningsman som nyligen tillkallats för att pröva formerna för den fortsatta lokaliseringspolitiska stödverksamheten enligt sina direktiv skall undersöka den regionala fördelningen av lokaliseringsstödet och vilka möjligheter som finns att styra stödverksamheten. Ingen behöver tvivla på regeringens vilja att beakta och pröva alla realistiska förslag som syftar till att ge glesbygdsbefolkningen «bättre sysselsättningsmöjligheter och service. När arbetslöshet föreligger i ett område där möjligheterna till nylokalisering är synnerligen ovissa måste dock arbetsmårknadsmyndigheterna medverka till att de arbetslösa får möjlighet att söka sig till orter med bättre utkomstmöjligheter.

Herr talman! Jag tackar inrikesministern för svaret på min interpellation. Det refererar utförligt vad som framhållits i propositioner och sagts i utskott, men jag måste säga att ett klarare besked kunde ha givits i de aktuella frågeställningarna. Det råder väl ingen tvekan om att sysselsättningsfrågorna är av grundläggande betydelse för en bygds eller en regions fortbestånd och utveckling. Den omfattande utflyttning som skett och sker från stora delar av norra Sverige och som i största utsträckning företas av unga människor hänger väsentligen samman med att arbetsmöjligheter saknas på hemorten. I vissa delar av dessa områden har lokaliseringspolitiska insatser gjorts. Det har medfört att utslesningen av bygderna begränsats och utvecklingen börjar gå åt rätt håll. Bland annat har lokaliseringspengarna givit god utdelning i Jämtland — i detta län har kunnat noteras den lägsta kostnaden per anställd jämfört med övriga län. Lokaliseringspolitiken måste, som så ofta har poängterats från vårt håll, erhålla hög prioritet och ges avsevärt vidgade resurser. Vid sidan av lokaliseringspolitiken och oftast i avvaktan på dylika insatser behövs beredskapsarbeten, omskolning och rörlighetsstimulerande åtgärder. Dessa tre sistnämnda arbetsmarknadspolitiska medel är betydelsefulla men måste handhas med omsorg. De får enligt min mening inte användas till eller förorsaka en ytterligare uttunning av norrlandslänen. Jag vill starkt ifrågasätta riktigheten av etablering av riksutbildningsanstalter dit man, som det heter i arbetsmarknadsstyrelsens publikation Arbetsmarknaden, lockar. arbetskraft från andra delar av landet, företrädesvis norrlandslänen. Enligt uppgifter som jag har erhållit är kapaciteten på omskolningssidan inte utnyttjad till fullo i exempelvis Jämtlands län. Enligt min mening är det en riktigare politik att, om och när ökad omskolning krävs, öka utbildningsresurserna i de län där de arbetslösa finns. Jag kan inte frigöra mig från intrycket att rörligheten är angelägnare än allt annat för dem som har ansvaret för arbetsmarknadspoliti ken. I dag lyckas man inte flytta människor till arbete, eftersom efterfrågan på arbetskraft har dämpats. Men flytta folk skall man, och därför flyttar man vederbörande till omskolning i stället. När departementschefen i svaret inte vill uttala sig för en prioritering av lokaliseringspolitiken ligger det mycket nära till hands att uppfatta det som att han är mera benägen att satsa på rörlighetsstimulerande åtgärder. Den här refererade verksamheten med t.ex. riksutbildningsanstalter synes =: bestyrka denna tolkning. I glesbygdsproblematiken måste man arbeta med två perspektiv. För det första gäller det kortsiktiga åtgärder: det måste ordnas arbete och försörjning i avfolkningslänen, detta för att behålla det befolkningstal som är nödvändigt för att upprätthålla ett fungerande samhälle. För det andra gäller det långsiktiga åtgärder: efter slutförandet av utredningar — jag tänker exempelvis på glesbygdsgruppen — måste man ha ett befolkningsunderlag för bestående åtgärder. Uttunningen av bygderna får inte gå alltför långt, om man skall kunna ge de människor det här är fråga om erforderlig samhällsservice till rimliga kostnader.

Herr talman! Det är berättigat att under debatt ställa frågan: Vad är arbetsmarknadspolitikens uppgift? Och när jag säger <:arbetsmarknadspolitikens uppgift är det självfallet att jag tänker på den uppgift som tillkommer alla dem som är sysselsatta i detta arbete. Arbetsmarknadspolitikens uppgift är att om möjligt skaffa arbete åt dem som i dag saknar arbete — de som har blivit arbetslösa och de som kommer från våra utbildningsanstalter, färdiga att gå in i produktionen. Det är huvuduppgiften. Det tillkommer de befattningshavare som vi har anställda att söka klara detta problem. De har inte att göra en gradering av vad som är angelägnast, att lokalisera eller att flytta, och jag tror inte heller att de ser det som sin uppgift. Från den utgångspunkten förefaller det mig inte korrekt av herr Larsson i Norderön att tala om att de som sysslar med dessa uppgifter skulle vara mer: angelägna att klara rörlighetspolitiken än att fullfölja lokaliseringspolitiken. De gör helt enkelt sitt jobb. Lokaliseringspolitiken är — som jag sade i mitt interpellationssvar -— ett alternativ till arbetsmarknadspolitiken, till rörlighetspolitiken. Med stöd av de erfarenheter vi har vill jag svara ja på frågan, huruvida lokaliseringspolitiken är möjlig — men under vissa förutsättningar. Om vi väntar oss att genom lokaliseringsåtgärder kunna ersätta alla sysselsättningstillfällen, som av skilda anledningar faller bort, och att ersätta dem just på de orter där bortfallet inträffar, tror jag inte att vi kan lyckas. Är vi däremot beredda att godta att företagen söker sig till bärkraftiga tätortsbildningar med omland tror jag att lokaliseringspolitiken kan ha stor betydelse som bidrag till en utveckling mot bättre befolkningsbalans även inom de delar av landet som under vissa tider varit utsatta för inte obetydliga befolkningsminskningar genom utflyttning. Detta förutsätter emellertid att rörlighet, d.v.s. flyttningar, kommer till stånd inom länen. Även vid betydande lokaliseringspolitiska ansträngningar är tyvärr situationen i vissa landsdelar sådan att många känner sig föranlåtna att fiytta till från sysselsättningssynpunkt mera gynnsamma områden. Det är exempelvis ganska naturligt att ungdomen orienterar sig mot säkrare inkomstställen. De rättar sin utbildning härefter och väljer boplats för utkomstens skull. Företagen har också att söka bedöma förutsättningarna för sin verksamhet och möjligheterna att få kvalificerad arbetskraft. I det senare avseendet är anspråken i ständig tillväxt. Ju rikare urvalsmöjligheter det finns, desto större garantier har företagen för att få den arbetskraft de önskar. I detta ligger en drivkraft till koncentration, som också påverkar servicens lokalisering och därmed även <:utkomstmöjligheterna inom detta område. Det blir på något sätt en acceleration i koncentrationen, eftersom de som bygger upp serviceverksamheterna måste ta hänsyn till det underlag för dessa som erfordras, vilket herr Larsson i Norderön själv berörde i sitt anförande. När jag talar om regioner — det har jag ofta framhållit — avser jag områden med en tätortsbildning som centralpunkt och en radie på upp till 5 mil; mellan 3 och 5 mil är i dag inte något avstånd som man förskräcks inför.

Ur befolkningsbalanssynpunkt betyder detta mycket.

Det är en ganska talande siffra. Om vi säger att detta inte är tillfredsställande utan att vi önskar en annan utveckling måste vi vidta längre syftande åtgärder för att påverka företagen. Då uppställer sig den utomordentligt känsliga frågan med vilka medel vi skall kunna påverka företagen. Vi kan differentiera bidragen, och det gör vi. Vi ger större bidrag till de företag som är beredda att flytta till inlandet än till de företag som flyttar till de framväxande industriregionerna, exempelvis i Norrlands kustland. Men om någon ställer frågan om det medfört att vi förmått fler företag att flytta till inlandet måste jag tyvärr svara nej; inte ens det hjälper. Det är kanske förklarligt, eftersom det ändå är företagen som måste ta det slutliga ansvaret, bära bördan av företagens verksamhet, ta konsekvenserna om en lokalisering inte lyckas. Det är ett betydande ansvar som de har gentemot både sig själva och samhället — framför allt i den mån de tvingar samhället att bygga bostäder och serviceanläggningar. Där ligger den svårighet, herr Larsson i Norderön, som vi gemensamt måste fundera över. Herr Larsson i Norderön framhöll att det parti han representerar ofta har sagt att lokaliseringspolitiken måste ges hög prioritet. Ja, det är så riktigt att ni ofta har sagt det. Men några konstruktiva förslag till ändringar av den ordning som vi har i dag har jag inte hört er framlägga. Det är förklarligt, ty denna fråga är inte så enkel. Vi får försöka resonera oss fram till vad som kan betecknas som rimligt. Ingen kan säga att vi anslår för litet medel. Jag upprepar vad jag sagt tidigare: Alla de företag som vi funnit möjligt att ge lokaliseringsstöd har fått det. Vi har varit beredda att ta relativt stora ekonomiska risker när det gällt att få en önskad lokaliseringseffekt. Jag tror allt så inte att någon kan säga att regeringen inte varit beredd att ge lokaliseringspolitiken hög prioritet. Genom lokaliseringspolitiken kan vi dock inte klara alla uppgifter, utan vi måste också ha en rörlighetspolitik. Vi måste kunna erbjuda människor, som inte kan finna sysselsättning inom ett område, arbete och utkomst på de orter och i de regioner där sysselsättningsmöjligheter finns. I mitten på februari tillhörde 5 600 arbetslösa Svenska metallindustriarbetareförbundets arbetslöshetskassa. Arbetsmarknadsstyrelsen gjorde en specialundersökning beträffande lediga platser och tog därvid ut företag som efterfrågade minst 15 arbetare. Det var ganska intressant att konstatera att sju eller åtta av länen hade behov av över 100 och i vissa fall 150 å 200 metallarbetare. Man kan naturligtvis fråga sig vad som är anledningen till att det förekommer en så pass betydande arbetslöshet bland metallarbetarna, samtidigt som det råder en efterfrågan på kanske 2 000—2 500 metallarbetare. Jo, detta sammanhänger med att den lediga arbetskraften inte finns på de platser där det vid den aktuella tidpunkten föreligger en sådan efterfrågan. Se t.ex. på Kalmar län, där man hade en efterfrågan på mellan 100 och 150 metallarbetare vid samma tidpunkt som man hade de stora bekymren i Oskarshamn. Det gäller för de anställda inom arbetsmarknadsverket att i den mån det är möjligt medverka till en flyttning till orter där det förekommer ett sug efter arbetskraft. Jag kommer i detta sammanhang till det speciella problem, som herr Larsson i Norderön tog upp, nämligen riksutbildningsanstalter som han inte gillade. Men varför bygger man då sådana?

Detta har visat sig vara effektivt. Jag gladde mig häromdagen när det i konselj beslöts om utbildningsbidrag till ett företag i Umeå, vilket skall ta in ungefär 120 personer för utbildning. Arbetskraften skall tas från Norrland men skall efter utbildningen gå ut som servicepersonal, nämligen som reparatörer, inom ett mycket stort företag och får därmed räkna med att bli utplacerad över praktiskt taget hela vårt land. Detta är en effektiv form för utbildning och rekrytering av arbetskraft. Bosättningsorten har dock i detta fall inte samma betydelse, eftersom det i allmänhet blir fråga om resemontörer, d.v.s. ambulerande servicepersonal, som utbildas och därmed anställs. Det är annorlunda för dem som eventuellt skall få anställning vid industrierna i södra Sverige. Därför tycker jag inte att det är så märkligt att man bygger riksutbildningsanstalter för att härigenom underlätta omflyttning av arbetskraft. Jag tror också att rörlighetspolitiken med dess möjligheter till omskolning och till omflyttning genom bidrag har visat sig vara framgångsrik. I det senaste numret av Arbetsmarknaden, arbetsmarknadsstyrelsens speciella organ, förekommer en artikel som beskriver förhållandena i samband med en uppsägning av 58 tjänstemän vid Uddeholms AB i Värmland under fjolåret, I rubriken meddelas att en person blev arbetslös en vecka. Jag har inte fått fram siffrorna över hur många av dessa som fick flyttningsbidrag det är en siffra som vi kanske så småningom kan få fram — utan vill bara konstatera att »flyttningsbidrag i någon form utgick till samtliga, som placerades utanför länet. Även för flyttning till Norge har bidrag utgått.» — Det gällde en del norska medborgare, som efter många års anställning i Sverige fått plats i Norge. Vart har då dessa tjänstemän tagit vägen? Jo, de har i allmänhet placerats i uppgifter likartade de som de friställdes från. Huvuduppgiften för våra ansträngningar är — för att återgå till inledningen av mitt inlägg — att i den mån det är möjligt söka skaffa ett likvärdigt eller mera lönsamt arbete för dem som blir arbetslösa. Därför måste vi använda oss av såväl rörlighetspolitiken som 10 kaliseringspolitiken. Speciella problem kommer att uppstå i glesbygderna. Där lyckas vi inte med: lokaliseringspolitik. I de bygder som många människor har flyttat ut från gäller det att ta till sådana åtgärder som vi har diskuterat och som riksdagen har att ta ställning till. Jag förmodar att. vi kommer: att få diskutera dem mera ingående, när utskottet har blivit färdigt med sin behandling. Jag tror på denna försöksverksamhet, men vi. kan naturligtvis inte säga alltför mycket i förväg. i Förslag har också framlagts om äldrestödet för att ge bistånd i kontant form åt dem som vi inte kan begära skall flytta. Det är sådana åtgärder som jag anser nödvändiga att vidta från samhällets sida för att skapa ökad trygghet åt de människor som berörs av de förändringar som sker i vårt näringsliv. Jag tror att det farligaste vi kan göra är att hänge oss åt ett önsketänkande om att vi i vår del av världen skulle kunna komma undan den effektivisering och den anpassning av hela produktionen som är nödvändig för att klara konkurrensen på världsmarknaden. Detta är utgångspunkten för bedömningen av näringslivets möjligheter att ge oss alla en någorlunda rimlig levnadsstandard. Att inte vilja acceptera en sådan utveckling och anpassa oss till den tror jag vore väldigt farligt, för att inte säga ödesdigert. Vill vi inte det, måste vi vara beredda att avstå från en väsentlig del av den standard vi har i dag. Men är vi beredda till det? Här står valet mellan å ena sidan en anpassning som kan innebära flyttning av åtskilliga människor och å andra sidan avstående från en ökad standard eller rent av en sänkning av den standard vi har i dag. Jag tror inte att vi är beredda att gå ut och säga till människorna att vi väljer det senare alternativet. Vi får försöka klara anpassningen med så litet obehag som möjligt för de människor som drabbas av verkningarna, d. v. s. kanske framför allt de äldre.

Herr talman! Jag måste först få rätta till vad jag förmodar vara en missuppfattning. Inrikesministern ansåg att jag talade om inställningen hos dem som sysslar med arbetsmarknadspolitiken. Det gjorde jag naturligtvis inte, utan min fråga ställdes till inrikesministern. Jag talade om dem som har ansvaret för arbetsmarknadspolitiken, och med detta avsåg jag inte någon tjänsteman i arbetsmarknadsverket eller hos någon annan myndighet.

I mitt inlägg har jag hävdat att jag anser att det borde vara en annan turordning. Varför är man så angelägen om stora utbildningscentra, när man inte har utnyttjat de utbildningsresurser som finns inom de områden där människorna har drabbats av arbetslöshet? Jag har angett ett exempel från mitt eget län, där det fortfarande finns goda möjligheter. Ökade utbildningsresurser inom ett område är väl också en positiv lokaliseringsfaktor, i första hand för de företag som skall lokalisera sig dit eftersom de får tillgång till omskolad arbetskraft på det sättet. Vidare bidrar väl de som är sysselsatta i omskolningsverksamheten, t.ex. lärare, till att öka bygdens köpkraft — och det är i och för sig också en god lokaliseringsfaktor.

Jag tycker inte att det är anledning att dra upp en lång debatt kring detta spörsmål. Jag har ställt dessa frågor om utbildningscentra samt efterlyst inrikesministerns syn på dessa och på prioriteringen. Jag tycker att jag nu har fått svar på frågorna och jag får väl då säga att jag är tillfredsställd med att svaret är klarläggande.
Herr talman! Om vi nu enbart skulle ha diskuterat riksutbildningsanstalterna, hade det varit ett enkelt problem. Då hade jag kunnat koncentrera mig på den uppgiften. Men herr Larsson i Norderön har ställt: problemet mera principiellt, d.v.s. han har ställt rörlighetspolitiken kontra lokaliseringspolitiken, och det tycker jag är rimligt och riktigt. Jag tillbakavisar herr Larssons påstående att nu har inrikesministern givit klar prioritet för rörlighetspolitiken. Jag betraktar den politiken som likvärdig med lokaliseringspolitiken. Men jag försöker att realistiskt bedöma möjligheterna av en lokaliseringspolitik. Jag skulle inte vilja tillråda de människor som bor i områden där det råder arbetslöshet att, när vi inte har lyckats lokalisera företag dit, bara envist stanna kvar på orten, även om det finns sysselsättningsmöjligheter på andra håll i landet, kanske till och med inom det egna länet. Det är ju detta som är den springande punkten. Rörlighetspolitiken kan vi inte undvara. Utvecklingen i Norrland talar härvidlag sitt tydliga språk. Vi har kunnat påverka företag till en nyetablering i kustbandet men inte till glesbygdsområdena i inlandet i den omfattning som skulle varit önskvärd. Jag tycker det är bra att vi fått företag till Norrland även om det inte varit möiligt att få dem till inlandet i önskad omfattning. Då kan man ju inte säga annat än att rörlighetspolitiken fyller en betydelsefull uppgift. Det gläder mig om jag missuppfattade ett uttalande som herr Larsson i Norderön gjorde. Det är inte missuppfattningen i och för sig som jag gläder mig åt, men jag fick närmast den uppfattningen att herr Larsson yttrade att de som sysslar med dessa uppgifter tycks vara mer angelägna att bedriva rörlighetspolitik. Jag godtar herr Larssons uppgift att detta inte var innebörden i hans resonemang. Kritisera gärna mig och kritisera gärna regeringen. Men de som sitter i arbetsmarknadsverket. gör sitt jobb enligt de direktiv och riktlinjer som regeringen och riksdagen fastställt. Om de går ut och talar om vilka arbetsmöjligheter som finns i andra delar av landet och söker hjälpa människor till flyttning, så ligger det inom deras uppgiftsområde. Sedan vill jag gärna säga — och jag tror att vi har skrivit det i statsverkspropositionen i år — att de befintliga utbildningsresurserna skall utnyttjas. Vi har kunnat konstatera att man kan ha en omskolningskurs inom ett län kanske i närheten av eller vid gränsen till ett annat län. Man finner att denna omskolningskurs inte är fullbelagd, medan man på den andra sidan länsgrän sen har svårigheter att bereda alla utbildning. Det har förelegat en tröghet i fråga om att genom samarbete utnyttja de befintliga resurserna. Det är inte möjligt att vid de mera regionala omskolningsinstitutionerna få en sådan differentiering av utbildningen som vid en stor utbildningsanstalt. Jag har varit och tittat på ett par storarbetsplatser som alltså haft till syfte att vara slussar för arbetskraft som skall gå in i beredskapsarbete, men samtidigt bedrivs en aktiv förmedling av arbetskraft. Vederbörande får tillfälle att resa ut och se på det nya arbetet som de erbjuds i industrier 0. s. v. och får därmed möjlighet att orientera sig dels på platsen om arbetsuppgiften, dels undersöka om de skulle kunna trivas i den delen av landet, om de skulle kunna skaffa sig bostad ifall de har familj o.s.v. Jag tycker att detta har varit en utomordentligt värdefull anordning. De riksutbildningsanstalter som byggs upp har även denna funktion. Jag kan förstå det resonemang som herr Larsson i Norderön för när han säger: Är det ändå inte bra att man har utbildad arbetskraft; det är i och för sig en lokaliseringsfaktor. Ja, det är det, om man någorlunda vet vilka uppgifter den skall gå till. Men här är meningarna ofta delade. Jag har haft diskussioner med representanter för ett par kommuner i det norrländska inlandet, där man engagerat några akademiker. Det är möjligt att det är de som är drivkrafterna. Där vill man först starta utbildningen, och sedan hoppas man att man så småningom skall kunna bygga upp en industri som passar för den utbildning som man här tänkt sig. Jag har ifrågasatt om det inte är riktigt att man först har alldeles klart för sig att de sysselsättningsmöjligheter som är tilltänkta blir en realitet. Sedan kan man :börja den utbildning som åt denna nya verksamhet skall ge den arbetskraft som man eftersträvar. Jag tror att man i vissa fall överdriver vad utbildningen skall syfta till och möjligheterna att anordna kurser. Även i detta avseende är det angeläget att man ser mycket realistiskt på problemen.

Herr talman! Jag tycker inte att det är något som ändrat min uppfattning att inrikesministern uttalat sig för prioritering av rörlighetsstimulans. När det nu gäller även utbildningsverksamheten förefaller det som om också den skulle prioriteras när det gäller dessa större utbildningscentra. Inrikesministern sade att man i de andra områdena givetvis kan utbilda och omskola, men differentieringen blir lägre än om man får ett större utbildningscentrum. Kontentan av detta måste bli att differentieringen blir ännu lägre när man tar bort dem som har möjligheter att utbildas på sin hemort. Då faller ju graden av differentiering även där, under det att om samtliga eller så många som möjligt fick utbildning i hemorten det skulle finnas möjligheter att differentiera på ett annat sätt. Jag vet mycket väl att det här rör sig om i hög grad invecklade frågor och att det kan bli fråga om olika bedömningar från olika utgångspunkter. Jag har fått del av inrikesministerns syn på dessa frågor och vill nu bara upprepa min syn på dem genom att säga att prioriteringen borde gå i en annan riktning. Jag vill till sist ytterligare slå fast att en god utbildning samtidigt är en bra lokaliseringsfaktor.
Herr talman! Det tjänar väl inte mycket till att herr Larsson i Norderön och jag tvistar om vilken uppfattning jag har i fråga om prioritering mellan rörlighet och lokalisering. Jag har sagt att jag betraktar dem som likvärdiga. Jag har hört talas om folk som går upp i en debatt och bestrider fakta. Om det nu är herr Larssons i Norderön avsikt att göra det, får han fortsätta därmed, men jag kan inte finna att det är mycket lönande.
Herr talman! Jag har inte vid detta tillfälle försökt att misstolka inrikesministern. Han har misstolkat mig en gång, och det har vi rättat till. Jag tycker att det är tillfredsställande att inrikesministern nu i alla fall så klart har uttalat sig för jämställdhet i dessa frågor.

Herr talman! Herr Adolfsson har frågat om jag vill lämna en utförlig redovisning av ungdomsarbetslösheten samt redogöra för de åtgärder som vidtagits på grund av denna samt vilka åtgärder som vidtagits med anledning av att antalet vakanta yrkesskoleplatser är större än antalet arbetslösa ungdomar. Under hösten och vintern har ett stort antal ungdomar anmält sig hos arbetsförmedlingarna. Antalet arbetslösa under 25 år var i september 1967 cirka 7500 eller !/+ av samtliga arbetslösa. Antalet har därefter med ett avbrott i december stigit successivt till cirka 11 000 eller 17 procent i januari. I den yngsta gruppen, d.v.s. ungdomar under 18 år, har arbetslösheten emellertid sjunkit från cirka 2300 i september 1967 till cirka 1400 i januari 1968. Ungdomsarbetslösheten är spridd över hela landet. En viss koncentration till storstäderna, en del industriorter och norrlandslänen är dock märkbar. I samband med arbetslöshetsräkningen i oktober 1967 gjordes en specialundersökning beträffande de arbetslösas utbildningsnivå. Denna visade att av de arbetslösa under 25 år hade 60 procent ingen eller kortare yrkesutbildning än ett år, cirka 30 procent minst ett års yrkesutbildning samt mindre än 10 procent fackskola, gymnasium eller högre skolunderbyggnad. Av undersökningen framgick vidare att ungdomar med endast folkskola har betydligt större arbetslöshet än som svarar mot deras andel av befolkningen. Ungdomar med realskola, grundskola e.d. har en lägre arbetslöshet än som svarar mot befolkningsandelen, medan de som har gymnasium, fackskola eller högre utbildning har en arbetslöshet som i stort svarar mot deras befolkningsandel. I oktober 1967 antog arbetsmarknadsstyrelsen ett aktivitetsprogram mot ungdomsarbetslöshet, vilket till väsentlig del går ut på att öka möjligheterna till yrkesutbildning såväl inom det ordinarie skolväsendet som inom arbetsmarknadsutbildningen. I december 1967 avdelades vidare särskilda tjänstemän vid länsarbetsnämnderna för att följa upp programmet. Med anledning av att ungdomsarbetslösheten till stor del synes vara ett utbildningsproblem har antalet vakanta platser inom det ordinarie skolväsendet samt möjligheterna att snabbt få i gång nya kurser inom sådana yrkesområden där det råder brist på arbetskraft inventerats. Resultatet av inventeringen visade att vid månadsskiftet november-—december 1967 fanns över 6 200 vakanta platser vid kommunala och landstingskommunala yrkesskolor samt att mer än 4800 platser kunde tillkomma vid kurser som med kort varsel skulle kunna startas under vårterminen år 1968. Vid månadsskiftet februari-—mars 1968 gjordes en ny inventering. Resultatet av denna skall inom den närmaste tiden publiceras skola för skola. Jag vill i detta sam manhang också framhålla den expansion som sker av utbildningsväsendet som helhet under nästa läsår, manifesterad i ökad intagning vid en rad utbildningslinjer. Som interpellanten påpekat har emellertid många arbetslösa ungdomar inte tillvaratagit de möjligheter till yrkesutbildning som ställts till deras förfogande. Med anledning härav vidtog vid årsskiftet en intensifierad information genom annonser i riksoch ortspress samt genom radio och TV. Länsarbetsnämnderna inbjöd ungdomarna till särskilda informationsmöten. Information genom uppsökande verksamhet kommer att ske under våren. Efter beslut av regeringen kan utbildningsbidrag enligt arbetsmarknadskungörelsen numera i allmänhet utgå till ungdomar redan när de fyllt 20 år. Därmed kommer möjligheterna att erbjuda omskolning åt ungdomar som tidigare haft förvärvsarbete att öka. I fråga om ungdomar med försörjningsbörda liksom i fråga om handikappade ungdomar kan för övrigt utbildningsbidrag utgå även om de är under 20 år. Dessa åtgärder samt effektivare arbetsförmedling har lett till att från och med den 1 november 1967 till slutet av januari 1968 10 000 ungdomar hade arbetsplacerats på öppna marknaden, att mellan 4000 och 5 000 hade påbörjat utbildning inom det ordinarie skolväsendet samt att 3 000 hade placerats i arbetsmarknadsutbildningen. Bland ungdomarna finns emellertid ett icke obetydligt antal som av ena eller andra skälet inte är intresserade av utbildning. Andra åter behöver på grund av psykiska eller sociala handikapp särskilt avpassad undervisning. För dessa kategorier strävar arbetsmarknadsstyrelsen efter att få till stånd speciella beredskapsarbeten som även skall innehålla vissa moment av yrkesutbildning. Sådana arbeten har kommit i gång i vissa län. Man kommer också att i ökad omfattning försöka placera ungdomar i skyddad eller halvskyddad sysselsättning. I samband med utarbetandet av vårprognosen kommer länsarbetsnämnderna att ägna särskild uppmärksamhet åt den väntade examinationen från skolorna och möjligheterna att bereda de nyutexaminerade arbete eller fortsatt utbildning. Som framgått av min redogörelse pågår en mycket omfattande verksamhet för att bereda ungdomar sysselsättning. För regeringen framstår det självfallet som en ytterst viktig uppgift för arbetsmarknadspolitiken att bekämpa tendenser till ungdomsarbetslöshet. Utvecklingen på detta område följs därför noga, så att vid varje tillfälle erforderliga åtgärder snabbt skall kunna sättas in.

Herr talman! Den fråga som herr Adolfsson tagit upp är mycket intressant, och jag kan inte underlåta att ge några synpunkter på den. Därvid skulle jag också vilja beröra ett lokalt problem som gäller storstockholmsregionen — det är egentligen inte lokalt, ef lersom det som händer i denna region också måste betraktas som rikspolitiskt. Herr Nordgren sade att inrikesministerns svar på interpellationen var magert. Jag vill inte göra någon bedömning, men jag vill säga att frågan inte är så lätt. Debatten har egentligen gällt följderna och inte orsakerna. Arbetslösheten bland de unga beror i mycket hög grad på lokaliseringen av industrin. Inte minst inom storstockholmsregionen har helt nya problem uppstått för ungdomen. Det har påpekats att ungdomen kanske inte är tillräckligt intresserad av att ta varje chans att komma in på en yrkesskola. Det är riktigt. Många ungdomar vill ha ett så inkomstbringande jobb som möjligt med den begränsade utbildning de har. Men ambitionen att gå på yrkesskola kan ju dämpas något när man upptäcker att ungdomar med relativt god utbildning nuförtiden inte får något arbete. I Stockholm beror detta i hög grad på lokaliseringen av industrin. Här pågår en industriell uttunning genom att de industriella aktiviteterna flyttar från storstockholmsregionen och s.k. intelligensindustrier uppstår med ett ökat antal servicetjänster. Bara under 1967 varslade totalt 71 företag i Stockholms stad och län om personalinskränkningar, därav 28 på grund av driftsnedläggning. De av dessa inskränkningar och nedläggningar berörda arbetarna var totalt 3 355, varav 1267 på grund av nedläggning av driften. Under 1968 följer ytterligare flyttningar och nedläggningar, och en del företag har redan varslat härom för 1969. Jag skall inte gå in på vilka företag det gäller. Låt mig bara säga att från 1962 har till stockholmsregionen en enda större industriell nyetablering ägt rum. Den omständigheten att det blir allt svårare att få industriarbete medför naturligtvis helt nya problem för de ungdomar som inte har någon hög utbildning. Rent allmänt är det intressant att konstatera att procenten arbetslösa ungdo mar ökat hela tiden från 1963 och fram till nu. 1963 utgjorde de arbetslösa under 25 år 14,7 procent av det totala antalet arbetslösa. Procentsiffran har sedan stigit och är nu uppe i 16,9. Ett annat fenomen som jag vill rikta uppmärksamheten på är att av 5267 arbetslösa i storstockholmsområdet i januari 1967 var 932 ungdomar under 25 år. När man ser på deras utbildning kommer man fram till följande, som alltså gäller Storstockholm. Av ungdomarna hade 565 folkskola, 279 grundskola och 78 realexamen, normalskolekompetens eller folkhögskola. Dessutom hade 18 fackskola, gymnasium eller universitet som bakgrund men kunde ändå inte finna ett arbete. Detta betyder att det är en delvis ny situation som har skapats, och jag ville bara i debatten föra in de speciella svårigheter som råder inom denna region. Jag tycker inte att man skall överdriva betydelsen av den tekniska sidan i form av annonser och kampanjer för att ungdomen skall söka sig till yrkesskolorna, ehuru den givetvis inte får underskattas. Eftersom detta är en fråga som inrikesministern i hög grad ägnar sig åt vill jag framhålla att den till sist avgörande faktorn ändå är hur industrin lokaliseras och att det blir ett differentierat näringsliv i alla områden.

Flerr talman! Det problem som herr Jansson tar upp är vidlvftigt. Det är inte på något sätt ointressant, tvärtom. Vi har haft anledning att följa denna utveckling, där industrier har flyttat från storstockholmsregionen. Några nya har, såsom herr Jansson nämnde, inte tillkommit, under alla omständigheter inte i sådan utsträckning att de har balanserat utflyttningen. Självfallet har en av avsikterna med lokaliseringspolitiken varit att åstadkomma en bättre balans i fråga om utvecklingen utanför storstadsregionerna men även inom dessa. Trycket mot storstadsregionerna, som har en ständigt stigande befolkning med ett nettotillskott på 20000— 253000 personer om året, är naturligtvis för dessa regioner en kolossal påfrestning, som inneburit att det inte varit möjligt att klara bostadsförsörjningen, behovet av skolor, sjukvård o.s.v. i den takt som varit önskvärd. Lokaliseringspolitiken kommer härvidlag in som ett medel för att begränsa svårigheterna. Jag tror att det var år 1964 som jag på en mässa här i Stockholm tog upp problemet om obalansen i befolkningssammansättningen, eftersom vi kunde förvänta oss en utflyttning av industrierna och en tillväxande servicesektor, vilket ur vissa synpunkter inte är tillfredsställande. Jag vill gå tillbaka till den redovisning som jag nämnde i den föregående interpellationsdebatten och som innefattade en av arbetsmarknadsstyrelsen gjord undersökning beträffande l1ediga platser i företag, vilka sökte mer än 15 nyanställda. Det visade sig att det största antalet lediga platser fanns i Stockholm men att det inte fanns ett enda företag inom den industriella sektorn som där behövde så många som 15 nyanställda. Alla de ungefär 1 000 lediga platser som det rörde sig om tillhörde vad jag vill beteckna som tjänstesektorn, vilket kanske är en talande uppgift. Detta säger oss att vi måste fundera över i vilken omfattning den del av servicen och administrationen, som har lokaliserats till Stockholm, lämpligen antingen kan flyttas ut härifrån eller i sina tillväxande delar lokaliseras till andra orter i landet. Därmed skulle det inte vara på samma sätt angeläget att flytta industrier från stockholmsregionen till de andra delar av landet där arbetstillfällen så väl behövs. Det är ganska naturligt att antalet arbetslösa ungdomar är störst i september, när skolorna har slutat, examina är klara och semestrarna är över. De ungdomar som efter avslutad skolutbildning vill gå in i produktionen har kanske haft ledigt under sommaren eller haft tillfällighetsarbeten. I den mån de nu inte finner nya arbetsuppgifter blir de registrerade på arbetsförmedlingarna som arbetslösa. I fjol höst var ungefär 25 procent av det totala antalet arbetslösa under 25 år, men siffran sjönk sedan ganska: snabbt. Under månaderna från oktober—november till januari—februari placerades 10 000 ungdomar under 25 år i arbete. Därför visar det sig nu att, som någon angav här, cirka 17 procent av dem som var arbetslösa i mitten av februari var under 25 år. Antalet ungdomar under 25 år som var arbetslösa i mitten av februari i år var 6 000. Vid samma tidpunkt i fjol var motsvarande antal 8300. Det var alltså ett mindre antal i år än i fjol. Jag skall inte ställa den i och för sig intressanta frågan vad det beror på att det här problemet inte föranledde någon större uppmärksamhet i fjol. Det kan väl inte vara det förhållandet att det är val i år som gjort en och annan intresserad av problemet? Det är ingen insinuation utan bara ett konstaterande av att problemet inte väckte samma intresse i fjol, när det var större, än vad det gör i år. Trots vad herr Adolfsson säger har arbetsmarknadsstyrelsen vidtagit långtgående åtgärder. Programmet för att motarbeta ungdomsarbetslösheten fast ställdes i höstas. Nu sker en uppföljning av detta program med redovisning av lediga utbildningsplatser och en kampanj för att försöka förmå ungdomen att underkasta sig en utbildning med tanke på de lediga platserna. När det sedan vid årsskiftet gjordes en sammanställning av kampanjens resultat befanns det att åtskilliga ungdomar inte är beredda att yrkesutbilda sig. I slutet av januari gick det ut ett cirkulär till arbetsmarknadsmyndigheterna med uppmaning att ordna speciella beredskapsarbeten för den yngre arbetslösa arbetskraften. Det har sålunda vidtagits nya och långtgående åtgärder, men herr Adolfsson säger att ingenting SÖrS. Det måste ha blivit något slags stående fras i varje anförande efter ett interpellationssvar, att interpellanten inte är nöjd med svaret. Jag begär inte att alla skall vara helt nöjda, men dessa uttalanden om att man hade väntat sig konstruktiva förslag o.s.v. förvånar mig litet grand, framför allt när de kommer från personer som inte själva har någonting konstruktivt att komma med. Vad är det som herrarna tagit upp, först herr Adolfsson och sedan herr Nordgren? Jo, ni har velat genomföra en retroaktiv riksdagsdebatt kring en motion som redan har avhandlats i riksdagen. Jag förmodar att när motionen var aktuell så gav talmannen möjlighet för herrarna att tala så mycket ni ville. Ändå anser ni nu att ni skall hålla långa anföranden — och det har jag ingenting emot; jag lyssnar gärna — kring denna motion som en gång avslagits framför allt därför att yrkesutbildningsberedningen just nu utreder frågan om bidragen till lärlingsutbildningen. Det är ganska rimligt, att man innan man gör justeringar, avvaktar den utredning som tittar på hela problemet om yrkesutbildningen. Jag skulle förmoda att det var huvudmotivet för det ställningstagande som majoriteten i riksdagen tog. Man får väl än då acceptera ett riksdagsbeslut. Men naturligtvis har ni rätt att gå ut och säga att ni ogillar majoritetens beslut. Men jag kan inte finna att en debatt oss emellan om vad det skulle innebära har något speciellt positivt syfte — framför allt med tanke på att jag har redovisat att ungefärligen 10 000 yrkesutbildningsplatser i skolans och arbetsmarknadsstyrelsens regi står till ungdomarnas förfogande och erbjuds dem. Det har alltså inte varit brist på yrkesutbildningsplatser i och för sig som varit anledningen till att ungdomarna inte gått in här, utan det har varit av andra skäl som de inte gjort det. Vi får acceptera detta förhållande. Ungdomen vill snabbare gå in i produktionen och få en inkomst. Där måste arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsverkets personal anstränga sig för att så långt det är möjligt tillmötesgå ungdomarna. Lyckas inte det, får vi i den ordning, varom arbetsmarknadsstyrelsen skrivit till. länsarbetsnämnderna, undersöka om speciella beredskapsarbeten kan ge sysselsättning åt en del av dessa ungdomar. Det finns också anledning, herr talman, att i detta sammanhang framhålla att vi har gjort en åldersanpassning beträffande utbildningsbidragen, så att de som är fyllda 20 år kan få sådant bidrag. Tidigare var det 21 år, med vissa undantag. Vi har gått ned till 20 år därför att de som rycker ut efter fullgjord värnpliktstjänstgöring i allmänhet är mellan 20 och 21 år. När vi hade 21-årsregeln var det många av dem som inte hade tillfälle att gå in i omskolningskurser och få den ersättning som då utgår. Många av dem kunde inte heller omedelbart få anställning. Jag tror att denna sänkning från 21 till 20 år är en åtgärd som bör uppmärksammas. Den kommer att väsentligt underlätta för den ungdom, som går ut från sin värnpliktstjänstgöring, att återanpassa sig till produktionslivet.

Herr talman! Herr Norrby har ställt vissa frågor som hänger samman med vattenföroreningarnas inverkan på fritidsfisket. Regeringen har i proposition nr 37 till årets riksdag föreslagit åtgärder mot föroreningen av våra vatten. Dessa åtgärder får självfallet betydelse även för fritidsfisket. Jag får hänvisa till propositionen. Jag vill även nämna att regeringen uppdragit åt naturvårdsverket att skyndsamt undersöka möjligheterna att hindra utsläpp av avloppsvatten, som innehåller kvicksilver. 1964 års naturresursutredning har fått i uppdrag att utreda möjligheterna att sanera kvicksilverförorenade vatten. Vidare kan nämnas att fritidsfiskeutredningen enligt vad jag inhämtat räknar med att inom kort lägga fram ett betänkande med förslag till statliga insatser i fråga om fritidsfisket. Det blir då tillfälle att mot en bredare bakgrund överväga vilka speciella åtgärder som behövs för att tillgodose fritidsfiskets intressen.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för interpellationssvaret som i all sin korthet ändå ger vissa löften. Proposition nr 37 som statsrådet hänvisade till talar om en naturvårdsforskningens organisation och om statsbidrag till avloppsreningsverk m.m. Där skisseras en rad åtgärder som är nödvändiga men inte tillräckliga förutsättningar för intensifierade vattenvårdsinsatser. Att de inte är tillräckliga belyses bäst av att forskningen först måste genomföras, dess resultat måste tillämpas, avloppsreningsverken måste byggas, förstörda vatten måste saneras. Det är alltså fråga om relativt långsiktiga åtgärder som man ger incitament till i proposition nr 37. Ur fritidsfiskesynpunkt är det dessutom att notera att Fiskefrämjandets remissyttrande över <naturresursutredningens betänkande inte har beaktats i propositionen. I denna kan jag i alla fall finna en del av ett svar på den tredje av mina interpellationsfrågor. Eftersom frågorna antytts mycket flyktigt i svaret skall jag ta mig friheten att upprepa dem. Det kan tjäna som bakgrund till den fortsatta diskussionen. Den andra frågan var: Är statsrådet beredd att medverka till att Fiskefrämjandets kostnader för information till allmänheten om kvicksilverförorenade fiskevatten täcks med anslag av statsmedel? Den tredje frågan: Vilka övriga tillfälliga och bestående åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att möjligheterna till fritidsfiske inte skall begränsas av vattenföroreningar? Och den fjärde frågan: Anser statsrådet det motiverat att i ökad omfattning engagera sportfiskare och andra friluftsmänniskor i kampen mot miljöförstöringen? De återstående svaren — alltså på 3!/2 av mina frågor — måste då återfinnas i fritidsfiskeutredningens betänkande, som statsrådet åberopar. Men detta betänkande offentliggöres inte förrän på fredag. Det är därför svårt för mig att kommentera interpellationssvaret på denna punkt. Jag har ju inte haft tillfälle att ta del av betänkandet. Jordbruksministern får det väl officiellt på torsdag, förmodar jag. Det enda jag vet om detta betänkande är vad som har stått i tidningarna om förhandsgissningar — inte förhandsbesked alltså. Det finns därför all anledning för en intresserad fritidsfiskare att med stora förväntningar se fram mot den fullständiga redovisning som förmodligen kommer på Fiskets dag, ett arrangemang som äger rum på fredag, Det kortfattade interpellationssvaret får väl tolkas som ett besked om att jordbruksministern då — på fredag alltså — kommer att belysa mina frågeställningar i ett större sammanhang. Nu har jag faktiskt hänvisat till fritidsfiskeutredningen redan i min interpellation och ställt frågorna så att de kan besvaras oberoende av utredningens betänkande. Direktiven för fritidsfiskeutredningen och tidsplanen för dess arbete gör att kvicksilverfrågorna knappast kan ha tagits upp i någon nämnvärd grad i utredningens betänkande. Jag vill sedan något kommentera de pressgissningar som gjorts kring de förslag som fritidsfiskeutredningen kommer att framlägga. Fritidsfiskeutredningen skall ju enligt sina direktiv föreslå en samordning av länsfiskestadgorna. Det är, tror jag, ett relativt lätt problem; det behöver inte bli några diskussioner om ett förslag i den riktningen. Men i Aftonbladet i dag finns en notis, rubricerad »Nu skall det bli licens på allt fritidsfiske i Sverige», och enligt den notisen skulle två miljoner fritidsfiskare få betala envar 10 kronor om året i fortsättningen för att få lov att utöva sin hobby. Om dessa uppgifter är riktiga, innebär det alltså att man inför en punktskatt på en mycket nyttig och angenäm fritidssysselsättning, fritidsfiske. Det strider ju rätt mycket mot de skatteprinciper som vi annars följer här i landet, nämligen att successivt avveckla punktskatter. I första hand skall naturligtvis dessa åtgärder, som är önskvärda och nödvändiga för fritidsfisket, betalas med så att säga vanliga pengar, inte med några särskilda licenspengar. I det sammanhanget är det värt att peka på att fritidsfiske ofta sker från eller i samband med motorbåtsåkande, och då använder man ofta bensin som bränsle och betalar en rejält tilltagen bensinskatt. Småbåtstrafiken här i landet beräknas köra in 30 miljoner kronor om året i bensinskattepengar. Återbäringen till småbåtsanläggningar och liknande rör sig om cirka 5 miljoner kronor. Det finns alltså där en hel del att ta utav, så pass mycket att det mer än väl räcker för att klara utvecklingen av fritidsfiskemöjligheterna. Debatten i dag kan alltså inte bygga på några fakta kring fritidsfiskeutredningens betänkande. Den får i stället bygga mera på interpeHationen än på interpellationssvaret. Jag förmodar att jordbruksministern är intresserad av och positivt inställd till de frågor som jag har tagit upp, och jag förutsätter att han kommer med litet utförligare synpunkter redan i denna debatt. Fritidsfiskeproblemen kommer in i den aktuella miljövårdsdebatten på många sätt. Kvicksilverföroreningar är bara ett exempel, vattenföroreningar i Övrigt ett annat exempel. Yrkesfiskets kris ger en annan infallsvinkel mot problemen. I torsdags kom det en ny infallsvinkel. Vattenfall presenterade då sina planer på ett kärnkraftverk vid Bogesund. Ur vattensynpunkt innebär det 150 kubikmeter kylvatten per sekund med en övertemperatur på 8 å 10 grader. Det kommer naturligtvis att påverka förhållandena i några av de viktigaste vattnen som har drabbats av kvicksilverförbudet. Det är här fråga om bra och välbelägna fiskevatten, nära ett stort tätortsområde. De ekologiska förändringar som sker i vattnet kommer att bli omfattande. Man kommer att få en förhöjd vattentemperatur, andra förutsättningar för flora och fauna. Det leder tanken till att man i framtiden kanske kan fånga ullhandskrabbor, djävulsrockor och tigerhajar i Stora Värtan, och det kan ju vara ett fascinerande men kanske också avskräckande perspektiv för fritidsfiskare. Man vet att mikroklimatet kommer att påverkas. Man vet att vattnets självreningsförmåga kommer att påverkas, liksom strömningsförhållandena i Stockholms inre skärgård. Inom parentes sagt är det anmärkningsvärt att ett statligt verk presenterar så omfattande planer innan samråd har tagits med de lokala och regionala planeringsorganen. Det här projektet hade ju omgetts av den allra största sekretess, ända till dess det of fentliggjordes. Kärnkraftverket och de ännu under flera år bestående utsläppen av låggradigt renat avloppsvatten från tätortsområdet runt Stockholm leder för en fritidsfiskare lätt till tanken på ett vattenvårdsförbund för Stockholms inre skärgård. Vattenvårdsförbundens ställning och organisation är rätt oklara i dag, men riksdagen har förra året skrivit till Kungl. Maj:t om den saken på basis av motioner och tredje lagutskottets utlåtande nr 32. Bollen ligger alltså nu hos regeringen. Just ur fritidsfiskesynpunkt är det mycket angeläget att vattenvårdsverksamheten kan regleras fastare, att regler för statsbidrag kan införas 0. s. v. Sedan vill jag också något kommentera mina interpellationsfrågor litet mera i detalj. Min första fråga löd: Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att kompensera fritidsfiskarna för de försämringar i möjligheterna att utöva fiske som »kvicksilverförbuden» medför? På den frågan hoppades jag få ett svar som innebar att staten eller möjligen kommunerna skulle kunna hjälpa till att organisera arrenderingen av nya fiskevatten, alltså sådana vatten som i dag ur fiskesynpunkt är lågt exploaterade, att staten också skulle kunna undersöka möjligheterna att förbättra kommunikationerna till andra, alternativa fritidsfiskevatten samt att staten kunde hjälpa till att klara ut en del informationsfrågor. Det är så mycket allvarligare nu att klara informationsfrågorna, eftersom ytterligare svartlistningar av fiskevatten har gjorts sedan jag framställde min interpellation. Ett råd kan man naturligtvis alltid ge fritidsfiskarna: Fortsätt att fiska i förbjudna vatten — eller rättare sagt i vatten där försäljningsförbud har införts på den fångade fisken — och gräv sedan ned fångsten! Det torde vara tveksamt om man ens får skänka bort den fisk man fångar. Det strider förmodligen mot gällande förordningar. Personligen brukar jag dock inte ha några större problem därvidlag, och jag kommer väl inte att få det i sommar heller. Jag är visserligen ivrig fritidsfiskare men får just aldrig någon fisk. Problemet berör därför närmast andra. Min andra fråga löd: Är statsrådet beredd att medverka till att Fiskefrämjandets kostnader för information till allmänheten om kvicksilverförorenade fiskevatten täcks med anslag av statsmedel? Den frågan framställde jag mot bakgrund av de mycket omfattande prutningar på naturvårdsverkets äskanden, framför allt på informationssidan, som skett i statsverkspropositionen. Sådana prutningar har gjorts både när det gällt naturvårdsverkets egen förvaltning och anslagen för upplysning i naturvårdsfrågor. Dessa stora prutningar berörde ett ur naturvårdssynpunkt oerhört känsligt avsnitt, nämligen informationsverksamheten. I det läget ansåg jag att man måste aktualisera informationsfrågan på nytt, när stora nya informationsbehov dyker upp. Det kan rimligtvis inte finnas möjligheter att ur nästa års budget ta de pengar som behövs för nytillkommande informationsutgifter, när prutningarna har varit så hårda. Min tredje fråga gällde vilka övriga tillfälliga och bestående åtgärder statsrådet är beredd att vidta för att möjligheterna till fritidsfiske inte skall begränsas av vattenföroreningar. Den frågan är delvis besvarad, varför jag kan gå förbi den nu. Den fjärde frågan löd: Anser statsrådet det motiverat att i ökad omfattning engagera sportfiskare och andra friluftsmänniskor i kampen mot miljöförstöringen? Det är en allmän och principiell frågeställning som jag tycker är utomordentligt intressant att diskutera. Här har vi en aktionsgrupp bestående av fritidsfiskare och friluftsmänniskor — och en mycket betydelsefull sådan grupp — som gör observa tioner i miljövårdsfrågor ute på fältet, men deras iakttagelser om miljöförstöringen systematiseras inte på lämpligt sätt och samlas inte in centralt. På grund därav går vi miste om ett inte minst från vetenskaplig synpunkt värdefullt informationsmaterial. Där kan man mycket väl tänka sig att organisera upp en verksamhet som snabbare än eljest kan ge goda forskningsresultat. Herr talman! Jag är inte bara intresserad fritidsfiskare utan försöker också sätta in rekreationsfrågorna och fritidsfisket i ett större samhällsekonomiskt sammanhang. Som politiker har man ju bl.a. den uppgiften att försöka se de stora sammanhangen mellan olika samhällssektorer. Och gör man det, så kommer fritidsfiskefrågorna i ett helt annat läge. Fritidsfisket är en erkänd och dokumenterat god rekreationsform. Fritidsfiskaren söker sig ut i naturen, han håller den takt i friluftslivet som han själv önskar och som passar. honom. Han väljer också de miljöer som han helst vill söka sig till och sysslar med en rogivande och föga ansträngande hobby — speciellt om han inte får för mycket fisk. Här har vi alltså ett sätt att förbättra rekreationsmöjligheterna, något som inte minst ur produktionsökningssynpunkt är väsentligt. Stressade människor torde hitta få bättre rekreationsmöjligheter än dem fritidsfisket kan erbjuda. En ökad fritidsfiskeverksamhet längs våra kuster är dessutom en sysselsättningsskapande åtgärd i avfolkningsbygder, där rationaliseringsåtgärder för närvarande tenderar att försämra sysselsättningsmöjligheterna och att leda till avfolkning. Här har man alltså en förnämlig möjlighet att kompensera bortfallet av sysselsättningsmöjligheter. Och det kanske allra väsentligaste är att om man skall kunna driva en aktiv naturvård ute på fältet måste man ha aktiva naturvårdsmänniskor på platsen. Just fritidsfiskarna tror jag kan vara mycket värdefulla i det sammanhanget. De har lärt sig att respektera naturen, de har lärt sig att ta vara på de favörer som naturen ger och de kan hjälpa till att visa andra, mindre nogräknade människor till rätta. Skall jag sammanfatta dessa synpunkter vill jag göra det med orden: Vi har inte råd att spara när det gäller kostnader för fritidsfisket.

Herr talman! Jag vet knappast vad jag skall säga i anledning av detta mycket populärt hållna kåseri om fritidsfisket i största allmänhet. Det har framförts några konkreta frågor — jag har inte svarat på dem. Jag har den känslan att det varit bättre, om herr Norrby velat driva dessa frågor och få fram ett snabbt avgörande, att herr Norrby utnyttjat den möjlighet som står riksdagsmännen till buds att aktualisera en fråga genom att väcka motion. Herr Norrby borde inse att den rätta vägen inte är att gå via ett statsråd och fråga honom vad han tänker göra — kanske just i samma ögonblick som man väntar att en utredning skall publiceras. Jag har alltså inte möjlighet, herr Norrby, att i dag ge en uttömmande beskrivning på dessa olika problem. Men när jag svarade pekade jag på de väsentliga åtgärder som vi vidtagit för att på lång sikt kunna tillvarata fritidsfiskets intressen, d.v.s. våra insatser för att komma till rätta med förstöringen av vattnen. Det är ju ändå underlaget för denna verksamhet, och det tyckte jag var väsentligt att peka på. Om jag sedan försöker ge ett besked med anledning av de fyra frågor som framställts måste jag göra det helt kort. Det har kanske gått herr Norrby förbi att vissa fiskare — deltidsfiskare — faktiskt fått möjlighet att erhålla kom pensation. De kan få upp till 1 000 kronor som ersättning för förlorat fiske. Det invänds måhända att detta inte gäller fritidsfiskare utan <deltidsfiskare, men jag vågar faktiskt inte ge mig in på en definition av vad det ena och det andra är härvidlag. Så mycket är säkert som att vissa fiskare i ifrågavarande valtendrag fått ersättning ehuru de inte är yrkesfiskare. Frågan om informationsverksamheten har förut varit uppe. Det har givits särskilda anslag till upplysningsverksamhet just kring kvicksilverförekomsten i fisk. Frågan har också behandlats i interpellationsdebatter tidigare. Fiskefrämjandet har ett visst bidrag av statsmedel. Och helt allmänt vill jag säga att jag verkligen har det intrycket, att det inte skulle behövas någon extra puff på fritidsfolket och dess organisationer för att dessa frågor skulle tas upp. Tvärtom är det på det sättet, herr Norrby, att det i dag finns ett intresse som aldrig någonsin hos organisationerna för att diskutera dessa frågor och bilda opinion och på det viset bidra till ett ökat intresse för att ta vara på möjligheterna till fritidsfiske. Jag har inte anledning att vidare gå in i diskussion av dessa frågor. Mycket av vad herr Norrby sade var, som sagt, synnerligen allmänt hållet, och jag tror att vi bör vänta med den fortsatta diskussionen tills utredningen föreligger. Utredningen tillsattes år 1963 just i förvissningen att det var på tiden att man tog upp dessa frågor till prövning och allvarligt undersökte vad samhället kunde göra för att förbättra möjligheterna att utnyttja fritiden. Detta var vi alltså på det klara med år 1963, och nu presenteras utredningens betänkande snart. Utredningen har tagit för lång tid, men när vi nu kan vänta dess betänkande i dagarna har jag alltså inte anledning att gå in i någon diskussion om vad betänkandet kan innehålla.

Herr talman! Jordbruksministern karakteriserade mitt tidigare inlägg som ett populärt kåseri. Jag får bara konstatera att jag inte är tillräckligt erfaren här i huset för att veta hur man skall göra när man får ett så kort och så märkligt utformat svar som det jag fick. Det innehåller ju inga svar på de frågor jag har ställt utan bara en hänvisning till åtgärder som jag väl känner till. Jag har arbetat rätt mycket de senaste veckorna med proposition nr 37 och dessförinnan ännu mer med naturresursutredningens betänkande, som jag vill beteckna som något av det mest glädjande som hittills inträffat på miljövårdsområdet här i landet. Propositionen som följde på detta betänkande anser jag naturligtvis också vara mycket glädjande. Mot bakgrunden av svaret var det alltså inte särskilt lätt att göra någonting annat än hålla ett populärt kåseri, men detta innehöll tydligen så pass mycket att jordbruksministern ansåg att det hade varit lämpligare att i stället motionera i dessa frågor. Det har jag delvis gjort. Jag har tagit upp fritidsfiskefrågorna som en väsentlig ingrediens i en motion och som en perifer ingrediens i en annan; den första handlar om skärgårdsområdenas utveckling, den andra om åtgärder för att stimulera båtsporten. Dessutom har jag berört saken i en del sammanhang både inom och utom riksdagen. Det är alldeles givet att man kan formulera svaret så som jordbruksministern har gjort, om man lämnar det ett par dagar innan den utredning man åberopar presenterar sitt betänkande. Emellertid hade det varit iätt att vänta en vecka med svaret; det är inte jag som har bestämt tidpunkten för det. Jordbruksministern talar om den ersättning med 1000 kronor som kan utgå till deltidsfiskare. Jag har mycket väl lagt märke till det och även till att yrkesfiskarna i dessa sammanhang kan få 2000 kronor, men det är inte dem det är fråga om utan det gäller fritidsfiskarna. De är inte hjälpta av en ekonomisk ersättning, om deras fritidsfiskemöjligheter faller bort. Det går inte att med pengar kompensera de oerhörda stimulansvärden som ligger i att utöva fritidsfiske, speciellt i vetskap om att den fisk man fångar är ätbar. Jag följde också intresserat den mycket korta interpellationsdebatt om informationsverksamheten, vari det i form av en tillagd mening i interpellationssvaret meddelades kammaren att 200 000 kronor anslogs åt fiskeupplysning. Jag tolkar jordbruksministerns ord så att Fiskefrämjandet mycket väl kan komma i fråga när det gäller ersättningar för sin tillkommande verksamhet med information till allmänheten. Observera att det här inte är fråga om en intern upplysning till medlemmarna utan om tillkommande funktioner, som Fiskefrämjandet kan undvika bara om det stänger sin telefonväxel eller sållar frågorna genom att ta reda på om den som ringer är medlem eller inte. Så arbetar inte en ideell organisation. Fiskefrämjandet tar alltså hand om denna information och har av den anledningen fått en oerhört ökad arbetsbelastning under de senaste månaderna. Det är också riktigt att de organiserade fritidsfiskarna inte sviker sina organisationer i en situation som den som nu har uppstått. Tvärtom har man både i Sveriges allmänna fiskevårdsförbund och i Fiskefrämjandet märkt en ökad anslutning och ett växande intresse och engagemang från medlemmarna. Det är helt naturligt att människor med gemensamma intressen sluter sig samman i ett läge där dessa intressen hotas. Vad jag säger i dessa frågor måste tyvärr i mycket bli allmänt hållet. Hade debatten kommit en vecka senare, hade vi kanske haft mera sakmaterial att resonera om.